Herr talman! I sakfrågan finns det inte någon skillnad mellan fru Gradins och min uppfattning. Jag har i statsverkspropositionen skrivit in att regeringen är beredd att förorda en professur. Men, fru Gradin, det är verkligen ett problem att göra konstruktionen i det här fallet. Det är här fråga om en ny typ av forskning. Den skall i första hand knytas till en högskola som inte har någon forskningsorganisation. Av det skälet går det inte att jämföra med socialmedicinen och kriminologin, eftersom det i fråga om dem gällde professurer som anknöts till redan etablerade fakulteter. Det förslag vi fick från den grupp fru Gradin talade om var på den här punkten traditionellt; man hade inte något uppslag beträffande hur det skulle förfaras för att markera just den här professurens speciella ställning. Hade vi följt det förslaget, är jag ganska övertygad om att vi hade fått en till en samhällsvetenskaplig fakultet anknuten ny professur av den typ som vi har så många av redan. Vi har ett stort antal professurer som i större eller mindre omfattning sysslar med socialproblem. Men med rätta har man från den praktiskt verksamma socialvården konstaterat att man på det hållet inte av dessa professurers innehavare fått ut den effekt som man kanske från början hoppats på, utan nu vill man ha något nytt. Jag vill bara säga detta för att ytterligare markera att jag ser mycket allvarligt just på denna fråga. När vi nu skall få en ny typ av forskning och forskartjänster, är jag i likhet med fru Gradin mycket angelägen om att vi från början ser till att själva tillsättningsförfarandet blir så tillfredsställande som möjligt.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han anser det vara möjligt att lämna sökande till socialhögskolorna, som i händelse av intagning måste begära ledighet eller avsked från tjänst, besked tidigare än andra. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Med hänsyn till att antagningen av en enskild sökande är beroende av antalet övriga sökande och deras meriter torde ett tidigare besked till viss sökande inte kunna lämnas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret, men jag beklagar att han är pessimistisk — »torde inte» får väl tolkas i den riktningen — i fråga om att kunna lämna ett tidigare besked till den sökandekategori som jag har frågat om. Detta kan synas vara en liten fråga. Den är dock av inte oväsentlig betydelse för en hel del människor, som är oroliga och osäkra. Jag är medveten om att problemet inte är lätt. Hade jag själv haft en lösning, hade jag ju inte behövt fråga statsrådet utan bara kunnat överlämna ett förslag till prövning. De flesta sökande av den aktuella kategorin torde falla inom den s.k. fria kvoten, som får utgöra högst 20 procent. Skulle man inte möjligen, herr statsråd, inom denna grupp kunna göra en intagning med besked tidigare? åtminstone kunde detta gälla huvuddelen av dem som tas in inom den s.k. fria kvoten, om de inte blir alltför få i jämförelse med andra sökande; där ligger naturligtvis en problematik. Under alla förhållanden får jag be herr statsrådet att ha denna fråga under fortsatt observation, trots att den inte är så överväldigande stor. Att få ledighet eller avsked med kort varsel är för många — det har sagts mig, och jag tror att det förhåller sig så — en ganska besvärlig historia. Jag hoppas därför att statsrådet tänker på saken och prövar om det finns några möjligheter att ge tidigare besked, naturligtvis utan att man på något sätt trampar andra sökande på fötterna.
Herr talman! Orsaken till att man är så tveksam är att de tekniska problemen i bakgrunden, som redan är komplicerade, skulle kompliceras ofantligt mycket mer. Herr Nordstrandhs uppslag att man ur den fria kvoten skulle bryta ut en särskild del och behandla den med förtur tror jag av intagningsmyndigheterna skulle bedömas som mycket olyckligt, eftersom den fria kvoten såvitt jag vet bedöms sist. En del av dem som söker på de ordinarie vägarna men inte kommer in får nämligen möjlighet till en extra prövning i samband med uttagandet från den fria kvoten. Jag tror, herr Nordstrandh, att detta problem för den enskilde individen inte behöver bli så stort. I regel medger man nämligen för en person som har blivit antagen, om han eller hon har särskilda skäl, uppskov med påbörjandet av utbildningen till påföljande termin. Om en person har en tjänst och har svårt att komma loss från den, är jag alltså övertygad om att han eller hon kan få börja en termin senare. Då uppstår inte något problem. Detta tror jag i varje fall för närvarande är den praktiskt lämpligaste vägen att klara denna svårighet.
Herr talman! Det var intressant att höra att en person kan få uppskov med påbörjandet av utbildningen. Men hur är det med intagningen vid socialhögskolorna? Jag är inte så väl informerad härom. Tar man in sökande två gånger om året där? Vill statsrådet kanske klart uttala sig på den punkten?

Herr talman! Jag skall i första hand beröra själva socionomutbildningen, som denna punkt handlar om, men låt mig först säga några ord angående interpellationssvaret om professurer i socialpolitik. Jag delar helt de synpunkter som fru Gradin framförde och tycker att det är förvånande att några konkreta resultat ännu inte har nåtts efter så många års funderingar. Det finns ju konkreta förslag från statliga utredningar ända från 1944 samt från 1959, 1962 och 1964. Riksdagen har också vid upprepade tillfällen klart sagt ut att man väntar förslag på detta område. Låt mig bara nämna ett par av de uttalandena. 1963 framhöll riksdagen vikten av att utredningsarbetet i fråga om den sociala forskningen bedrivs utan onödig tidsutdräkt. Samma år, alltså för sju år sedan, sade man i anknytning till ett annat utskottsutlåtande att det var angeläget att beslut rörande den sociala forskningens organisation fattades snarast möjligt. Samma år sade också dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet att det var uppenbart att frågan om en förstärkning av den sociala forskningens resurser var ett spörsmål av största vikt. Statsrådet Moberg sade att han ser allvarligt på denna fråga. Jag kan försäkra att vi är många som är allvarligt bekymrade över att några konkreta resultat ännu inte har nåtts och att statsrådet inte heller denna gång är beredd att säga om det är möjligt att lägga fram förslag till årets riksdag. Det rimmar inte väl med de uttalanden som finns från 1960-talets början om att detta är angelägna, viktiga frågor där beslut bör fattas snarast möjligt. Och mer komplicerade kan problemen väl knappast vara än att man efter sju år bör ha klarlagt de praktiska och organisatoriska problem som finns i detta sammanhang. Låt mig så gå över till frågan om socionomutbildningen. Det torde vara få förslag till utbildningsreformer under senare år som föranlett så mycken debatt som U 68:s förslag angående omläggning av socionomutbildningen. Förslaget har debatterats inte bara inom de remissinstanser som fick tillfälle att yttra sig utan också bland kommunala förtroendemän, inom socionomoch studerandeorganisationer och bland en bred allmänhet. Det torde också vara få reformförslag som varit så svagt underbyggda, så dåligt genomtänkta. Alla inlägg i debatten — bortsett från några få inlägg från dem som känt sig förpliktigade att försvara förslaget — har också varit mycket starkt kritiska. Med tanke på att förslaget inte förberetts genom nå gon egentlig utredning är den reaktionen också naturlig. U 68:s skrivelse omfattar två sidor, och till skrivelsen är fogad en PM om sex sidor. Någon analys av den nuvarande utbildningen och av de krav som kan och bör ställas på socionomerna har inte gjorts. Utredningen tycks vara omedveten om vad förslagen egentligen innebär. Den entydiga kritiken borde ha föranlett att U 68:s skrivelse lagts åt sidan och betraktats som ett olycksfall i U 68:s arbete — som ytterligare ett olycksfall. Så blev emellertid inte fallet. Regeringen accepterade U68:s förslag i dess huvudlinjer, och i statsverkspropositionen = förordade föredragande statsrådet en omläggning av socionomutbildningen i huvudsak på det sätt U 68 föreslagit. Jag skall inte nu närmare granska U 68:s och regeringens förslag. Den intensiva kritik som redan framförts må vara tillräcklig. Vi borde nu kunna betrakta de båda förslagen som en utbildningshistorisk kuriositet. Det som nu är av intresse är statsutskottets förslag, och om detta vill jag säga några ord. Statsutskottets utlåtande är i många avseenden tillfredsställande. Inom utskottet är man ense om behovet av att öka utbildningskapaciteten men också om att utbildningens kvalitet inte bör förändras. På ett par punkter är utlåtandet särskilt tillfredsställande. Jag tänker bl.a. på kravet att inrätta ytterligare konsulenttjänster vid socialhögskolorna. Det finns emellertid några oklarheter också i detta utlåtande. Jag vet inte om dessa beror på ambitionen att nå enighet inom utskottet om formuleringarna eller på att man inte heller inom utskottet varit fullt på det klara med formuleringarnas innebörd. Det skulle därför vara värdefullt att nu få en ytterligare precisering av vad utskottet egentligen menar. Kommer den nuva rande socionomutbildningen med dess speciella profil att bevaras? Vilka förändringar är man beredd att göra nu, utan att i förväg ha funderat över utbildningens innehåll och utformning? Det sägs i utlåtandet att den inom departementet tillsatta organisationskommittén skall ingående överväga »möjligheterna att lösa praktikfrågan utan någon försämring av utbildningens kvalitet. De studerande bör före och under studietiden inhämta erforderlig praktisk erfarenhet inom för socionomutbildningen betydelsefulla områden och av i huvudsak samma omfattning som för närvarande.

Det kan finnas fall då omfattande yrkeserfarenhet kan motivera reduktion av den praktiska utbildningen. Men om det är meningen att också en begränsad tids erfarenhet från arbetslivet skall ersätta hälften av den nuvarande studiepraktiken, då måste jag sätta frågetecken för dessa formuleringar. Vad det gäller är ju att utbildningen skall inrymma praktisk utbildning, inte bara praktisk erfarenhet. Det är angeläget att närmare klargöra vad man menar. Är det ett avvisande av U68:s förslag eller är det ett medgivande för regeringen att genomföra huvuddelen av detta? Det finns goda skäl att nu se över socionomutbildningens innehåll och utformning. Under senare år har en betydande utveckling ägt rum inom socionomernas verksamhetsområden, och reformer pågår eller förbereds. Det är då naturligt att utbildningen måste änd ras med hänsyn till denna utveckling. Men är det då också inte naturligt att man först sätter sig ned och funderar över utbildningens uppgift, vilka svagheter och vilka tillgångar den nu har, att man funderar över de framtida utvecklingstendenserna och sedan lägger fram ett utbildningsförslag? Att i panik göra om utbildningen i dess huvuddrag är dålig utbildningsplanering. På den punkten tycks man inom regeringen inte ha känt samma tvekan och samma allvar inför problemen som när det gäller den sociala forskningen. Herr talman! Jag finner alltså att statsutskottets utlåtande i väsentliga avseenden är tillfredsställande men att det på några punkter är oklart. På de punkterna vore det värdefullt att få ett klarläggande. Jag beklagar också att statsutskottet inte begärt en översyn av socionomutbildningens innehåll och utformning. Då hade vi kunnat få en bättre grund för en framtida utbildningsreform på detta område.
Herr talman! Jag begärde ordet för att säga några ord om den sak herr Mundebo först tog upp i anslutning till fru Gradins interpellation, nämligen frågan om den sociala forskningen. Herr Mundebo gjorde nu liksom förra året mycket stort väsen av vissa uttalanden som gjordes för sju år sedan. När jag lyssnade på herr Mundebo fick jag intrycket att det han trodde att man skulle göra för sju år sedan var enbart att inrätta en professur; sedan skulle allt vara gott och väl. Vi har inte sett frågan på det enkla och smalspåriga sättet, herr Mundebo. Vi har sett frågan om den sociala forskningens utvidgning och upprustning som en fråga om verksamhet på mycket bred front. Under de sju år som gått sedan det uttalande gjordes som herr Mundebo åberopade har det skett en hel del. Våra forskningsråd har fått en väsentlig förstärkning av resurserna. Vi har fått riksbanksfonden, som i hög grad intresserat sig för frågor som kan kallas för sociala i ordets bästa bemärkelse. Vi har fått socialdepartementets samarbetskommitté för social forskning med särskilda resurser. Vad som för dagen är aktuellt är alltså den i och för sig viktiga men ingalunda helt avgörande frågan om professuren. Jag tycker det är minst sagt anmärkningsvärt att herr Mundebo, som är känd för att ägna så stort intresse åt de sociala frågorna, så ensidigt anser att den sociala forskningens framtid hänger på denna professur. Låt mig sedan säga ett par ord med anledning av vad herr Mundebo sade om det enhälliga utskottsutlåtandet. Herr Mundebo karakteriserade regeringens förslag som ett utbildningshistoriskt kuriosum vid det här laget. Finns det något utbildningshistoriskt kuriosum i den här frågan, så är det enligt min mening den motion II:710 som herr Mundebos namn står under, eftersom det som där yrkas inte har blivit tillgodosett. Utskottet har enat sig om att i stort sett tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag, och det är jag mycket glad och tacksam över. Ett enigt utskott har mycket bestämt uttalat att vi snarast möjligt skall utöka utbildningskapaciteten väsentligt. Regeringen har därvidlag räknat med en fördubbling, om möjligt på två år. Av utskottsskrivningen att döma är hela utskottet med på det förslaget. Vidare har utskottet accepterat nödvändigheten att i nuvarande situation vidta förändringar i fråga om den praktiska utbildningens utformning. Utskottet har följt regeringens förslag genom att uttala, att den handledda praktiken kan minskas högst väsentligt. Det är om detta striden har stått så het. Herr Mundebo har varit en ivrig förespråkare för en mer konservativ linje som innebär att ingenting får ändras. Vi fick i hans inlägg nu en bekräftelse på att han fortfarande intar den ståndpunkten. Såvitt jag kan bedöma, herr talman, avviker herr Mundebo nu högst väsentligt och på ett högst anmärkningsvärt sätt från den ståndpunkt som hans partivänner i statsutskottet har intagit.

Herr talman! I den mån statsrådet säger att jag karikerat riksdagens uttalande från 1963 så är det ett betyg över uttalanden av statsutskottet och allmänna beredningsutskottet och en av regeringen avlämnad proposition. Jag nöjde mig nämligen med att ordagrant citera vad som står i propositionen och i utskottsutlåtandena. Jag har inte sagt att det är enkelt att inrätta professurer på detta område, men jag har sagt att det icke kan vara så komplicerat att man inte efter sju års funderande skulle ha kunnat nå fram till ett förslag. Så till frågan om socionomutbildningens innehåll och utformning! Jag noterade statsrådets bedömning, att utskottet »i stort sett tillstyrker Kungl. Maj:ts förslag».

Om behovet av en ökning har det inte rått några delade meningar, utan åsiktsskillnaderna har gällt formerna. I alla motioner, i alla inlägg i debatten och i alla remissyttranden har man accepterat tanken på en ökad utbildningskapacitet. Däremot har kritikerna lagt större vikt vid den praktiska utbildningen och sagt att socionomutbildning ens speciella profil inte utan vidare får förändras.

Herr talman! I början av året förekom det en rätt upphetsad debatt utanför det här huset om den framtida socionomutbildningen. Herr Mundebo tog del i den debatten, och jag uppfattar herr Mundebos inlägg i kammaren i dag så, att herr Mundebo tycker det är synd att man nu nått enighet i de här frågorna. Herr Mundebo vill gärna fortsätta kriget och gör allt vad han kan i dag för att mucka gräl kring dessa problem.

Resultatet har blivit detta utskottsutlåtande. Det skall, herr talman, läsas precis som det står. Vi har lagt ned så mycket arbete på utlåtandet, att det inte finns någonting som skall läsas mellan raderna. Jag tycker att herr Mundebo bör läsa utlåtandet exakt som det är skrivet och jämföra med Kungl. Maj:ts proposition. På de punkter där vi inte speciellt uttalar oss om propositionen tillstyrker vi regeringens förslag. Vad vi har gjort i utskottsutlåtandet är att infoga ett mera fullständigt uttalande om praktiken än det som görs i propositionen. Vi har vidare föreslagit några fler konsulentbefattningar än propositionen upptar, och vi uttalar oss slutligen om att organisationskommittén bör ta itu med de problem som ännu är olösta. Jag tror, herr talman, att vi tjänar den här saken bäst, om vi inte försöker blåsa upp en oenighet som inte existerar i statsutskottet och om vi inte försöker läsa in några underligheter i utlåtandet utan med det vanliga sätt att läsa som vi alla har fått lära oss ser efter vad utskottet har skrivit.

Herr talman! Nej, jag tycker ingalunda det är synd, om man kan nå enighet kring en bra utbildningsreform. Tvärtom måste det väl vara värdefullt om vi i samförstånd kan reformera socionomutbildningen. Vad jag vill veta är, vad vi är eniga om. Det är inte riktigt klart vad statsutskottet egentligen har menat. Jag läste ingalunda mellan raderna utan jag citerade exakt vad statsutskottet skrivit. Om detta konstaterar statsrådet Moberg att det i stort sett är ett bifall till Kungl. Maj:ts förslag. Av skrivningen i utlåtandet framgår, att utskottet vill undvika varje åtgärd som innebär en försämring av utbildningen, att man alltså vill bevara ett betydande inslag av praktisk utbildning, att man vill betrakta den som ett centralt moment. Det innebär inget bifall — icke ens i stort sett — till Kungl. Maj:ts förslag. Det är en väsentlig skillnad mellan Kungl. Maj:ts förslag och statsutskottets skrivning. Att ha kvar studiepraktiken med den roll den har i nuvarande utbildning, det vill jag gärna ansluta mig till. Det vore värdefullt, om vi kunde nå enighet kring detta.

Herr talman!

många håll, att reformen för att ej bli, om inte meningslös, så i alla fall i viss mån innehållslös, måste kombineras med att tillräckliga resurser ställdes och komme att ställas till förfogande. De resurser, som ställdes till förfogande, när vi antog forskarutbildningspropositionen förra året, bedömdes väl av alla som inte tillräckliga. vissa höjningar i syfte att genomföra en utbyggnad av forskarutbildningen bättre än vad som har kunnat ske under det gångna året. Det skall villigt erkännas. Men nöjd kan man ändå inte vara med Kungl. Maj:ts förslag. Från universitetshåll har man klämt till med ganska kraftiga ord, om med full rätt eller ej vill jag inte uttala mig om. Ökas inte resurserna, finns det enligt en universitetsman bara två alternativ: en hårdhänt spärr mot nyrekrytering till forskarutbildning eller också ingen annan reell förändring än att titeln doktor uppnås på ett tidigare stadium av samma utbildning som förut. Skulle det senare bli fallet, är det ju inte mycket mening med reformen, eftersom vi bara skulle få en stor hop av doktorer, och sådana kan vi i och för sig vara förutan, om de inte är välutbildade. oI sin framställning påpekar universitetskanslern, att det kommer att ta lång tid att bygga ut handledningsresurserna i erforderlig utsträckning genom inrättande av permanenta tjänster för forskarutbildning, och man får väl hålla med honom om att så är fallet. även om man kunde ställa mycket pengar till förfogande, gäller det ju också personella resurser. Kanslern framhåller emellertid — och han motiverar det på olika sätt vilket jag dock förbigår — behovet av särskilda temporära åtgärder för förstärkning av resurserna för forskarutbildningen. Det är alltså på denna punkt motionärer ansett, att man kanske kunde satsa litet mer än vad Kungl. Maj:t föreslagit. Reservanterna har med hänsyn till budgetläget stannat för 1 miljon kronor. Det är inte mycket men kan ändå betyda en hel del. Jag ber alltså att få hemställa om bifall till reservation 7.

Herr talman! För att forskarutbildningsreformen av år 1969 skall få ett reellt innehåll fordras att de studerande får undervisning och handledning i den utsträckning som angavs i forskarutredningens förslag och i propositionen förra året. Jag delar utbildningsministerns mening att forskarutbildningsreformen nu måste genomföras i en andra etapp. Men även om regeringen har föreslagit en ökning av anslaget till Särskilda åtgärder för forskarutbildning med 1 miljon kronor har dock fakulteterna begärt 14 miljoner och universitetskanslersämbetet 2,7 miljoner. Detta sammanhänger med dagens situation i universitetsvärlden. Ser vi på antalet aktiva licentiander och doktorander per professor finner vi, att det inom den juridiska fakulteten uppgår till 1,2 men inom den samhällsvetenskapliga till 25,3. Det visar sig också att antalet aktiva studerande per professor eller laborator inom den matematisk-naturvetenskapliga ämnesgruppen uppgår till 15, inom den humanistiska till 14 men inom den samhällsvetenskapliga till 25. Dessa förhållanden är enligt min mening otillfredsställande. Särskilt ämnesgruppen psykologi och pedagogik måste sägas befinna sig i strykklass. Det förhållandet att den s.k. pedagogikutredningen ännu inte avslutat sitt arbete får enligt min mening inte medföra att uppenbart nödvändiga förstärkningar inte kommer till stånd. I årets statsverksproposition föreslås en professur i tilllämpad psykologi, och det är givet att vi tillstyrker detta, men denna förstärkning är otillräcklig, särskilt med hänsyn till utbildningsbehovet till följd av den nya psykologexamen. Vidare är det inte bara de ordinarie studerande inom forskarutbildningens ram som har berättigade anspråk på kvalificerad undervisning och handledning. Alla kategorier bör ha rätt att få behålla sin handledare medan man fullbordar sina uppsatser och skriver sina avhandlingar. Från den synpunkten är ett system som till övervägande del bygger på extra tjänster och tillfälliga förordnanden mycket otillfredsställande för de studerande. Om förhållandena inte ändras så att vi får en större proportion fasta högre tjänster vid universiteten är risken överhängande att man inom kort och inom de största ämnena hamnar i ett kompetenssystem med mycket stora skevheter. Nyligen examinerade forskarassistenter har nu en stor undervisningsoch handledningsbörda, som är helt förlagd till forskarutbildningen, och docenterna har en något mindre börda på samma stadium, medan professorerna faktiskt får ägna sin tid åt dem som ännu inte ens har påbörjat sin forskarutbildning. Det är ju ganska egendomliga förhållanden. Universitetens extralärarelände som man brukar kalla det — hotar nu att drabba högstadierna vid de största fakulteterna, och jag menar att den utvecklingen måste brytas genom en kombination av långsiktiga och snabba åtgärder. Det är inte bara de på tekniska specialiteter inriktade specialhögskolorna och instituten som behöver en dräglig forskningsmiljö; den naturvetenskapliga grundforskningen vid universiteten behöver också rimliga arbetsvillkor. Detta gäller inte minst humanister och samhällsvetare. Jag menar att samhället nu mer än någonsin är beroende av deras insatser för att kunna lösa sina miljöfrågor samt de sociala och ekonomiska problemen för att kunna utvecklas till ett levande kultursamhälle. Detta är orsaken till att vi har reserverat oss för ytterligare medel till särskilda åtgärder för forskarutbildningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 7.

Herr talman! Jag vill omtala för kammarens ledamöter på väg ut att det bara om några minuter blir omröstning på denna punkt. UKAÄ har i sin anslagsframställning begärt medel för ytterligare 125 stipendier för forskarutbildning, medan Kungl. Maj:t har gått med på att föreslå en uppräkning med 50 nya sådana stipendier. På denna punkt liksom på den föregående punkten innebär alltså regeringens förslag, att 1969 års beslut om utbyggandet av forskarutbildningen förlorar en hel del av sin kraft. Vi som i reservationen 8 har uttalat oss för ett större antal forskarstipendier av denna typ menar, att universitetskanslersämbetets förslag om inrättande av 125 nya forskarstipendier bör bifallas. Jag vill härtill säga, att det i verkligheten tycks bli så att den nya fyraåriga doktorsutbildningen har stimulerat till en explosionsartad utveckling, innebärande att de studerande, särskilt i de stora ämnena, i ökad utsträckning fortsätter efter fil. kand.-examen.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

Herr talman! Under punkten 26 behandlas förutom Kungl. Maj:ts förslag till de likalydande motionerna I: 6 och II:8 med hemställan att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t uttalar att institutet för arbetsmarknadsfrågor fr.o.m. budgetåret 1971/72 bör erhålla kraftigt förstärkta resurser för utbildning och forskning om arbetsdemokrati samt för värdering av arbetsdemokratiska försök. Dessa motioner är följdmotioner till en stor partimotion från folkpartiet om åtgärder för att få till stånd arbetsdemokrati, vilken hänvisats till bankoutskottet som emellertid uppskjutit behandlingen därav till hösten. Det blir alltså först då som vi får tillfälle att i denna kammare hålla en stor debatt rörande frågan om arbetsdemokrati. Jag vill dock redan nu säga några ord om angelägenheten av att institutet för arbetsmarknadsfrågor får ökade resurser. Det är en stor brist att det för närvarande inte finns någon samordnad forskning när det gäller arbetsdemokratin i detta land. Det pågår på olika håll forskningsoch utredningsarbete, men vi har funnit att institutet för arbetsmarknadsfrågor skulle vara synnerligen lämpligt för bedrivande av forskning om arbetsdemokrati och värdering av arbetsdemokratiska försök. Vi är inte ensamma om den uppfattningen. Tjänstemännens centralorganisation har nyligen givit ut en rapport, som heter Demokratisering av arbetslivet och som för resten på nästan alla väsentliga punkter sammanfaller med de förslag som folkpartiet har lagt fram. Där säger man också att det är angeläget med en central dokumentation avseende forskning och försök inom området för arbetsplatsens samarbetsfrågor, och efter ingående diskussion har TCO-kommittén kommit fram till att institutet för arbetsmarknadsfrågor skulle vara det lämpliga organet för uppgiften. Man säger att institutet är knutet till samhället, har representation för alla parter på arbetsmarknaden och är därjämte direkt anknutet till den vetenskapliga forskningen. Man pekar på att institutet för närvarande inte har resurser för att klara de ytterligare upp gifterna, och därför är det nödvändigt, säger man, att öka tilldelningen av resurser. Det är just det uttalande som man gjort också från folkpartiets sida i partimotionen. Nu säger utskottet — och det är detta som givit anledning till den blanka reservationen — att yrkandet gäller ett mycket viktigt område, men utskottet anser sig inte böra föreslå riksdagen att göra något uttalande som föregriper anslagsprövningen vid 1971 års riksdag. Man pekar på att här har gjorts en personalförstärkning. Denna personalförstärkning är emellertid utomordentligt blygsam och kan inte på något sätt tjäna det syfte som motionerna här anger. Som jag sade förut, herr talman, får vi anledning att återkomma till detta ärende när huvudmotionen kommer före under hösten. Med det anförda vill jag bara understryka vikten av att i den kommande planeringen institutet får de resurser det behöver för att kunna fylla den väsentliga uppgift när det gäller arbetsdemokratin som vi anser att det har att fylla.

Herr talman! Under denna punkt, Lärarhögskolorna: Utbildningskostnader, har vi en partimotion, som föreslår en utredning med uppgift att framlägga förslag till hur en jämnare könsfördelning bland förskoleoch lågstadielärare åstadkommes. I samband med att denna motion nu behandlats av utskottet vill jag nämna att jag i dag på morgonen kom att läsa Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning, där Lorica Beckström har en recension av boken »Frånskild» och där hon tar upp könsförhållandena. Jag tar mig friheten att citera några rader som inledning till den fråga som här behandlas. Hon säger: Vi som är landsmän till Strindberg behöver inte leta länge efter litterära belägg för det påståendet att av alla sorters grupphat tycks könshatet höra till dem som lättast utvecklas under enstaka personliga upplevelser. »De mer utvecklingsoptimistiska av oss kanske tror att den ökade jämlikheten mellan könen, avdramatiseringen i relationerna mellan man och kvinna, samundervisning och mycket annat som hänt sedan Strindbergs dagar skulle försämra grogrunden för könshat avsevärt. Kanske är en sådan optimism befogad om man ser frågan i stort: men i gengäld har vi fått koncentrationer av könshat inom vissa bestämda grupper, och detta kan i fråga om intensitet mycket väl mäta sig med det strindbergska, även om det inte är fullt lika njutbart som litteratur.» Jag skall inte anknyta till Lorica Beckströms påståenden om det förmenta könshatet. Däremot kan det med visst fog sägas att vi fortfarande sitter kvar i bestämda könsfördomar, och det är den saken som tas upp i vårt motionspar. Där framläggs förslag som går ut på en jämnare könsfördelning bland förskoleoch lågstadielärare. Vill vi få ett samhälle där kvinnor och män i full utsträckning kan arbeta som jämlikar och inte hindras att utveckla sina egna anlag genom föreskrivna könsroller, måste utbildningen och uppfostran både i hem och i skola ta direkt sikte på en sådan sak. Därför menar vi att det behövs en särskild satsning på föräldrautbildning, och vi förordar att denna framför allt knyts till barnavårdscentralerna, till grundskolans un: dervisning i familjekunskap och till Hem och skola-föreningarna både vid den nuvarande obligatoriska skolan och vid förskolan. Vad den senare beträffar hoppas vi att den skall bli obligatorisk och tvåårig, som vi tidigare framhållit motionsvägen. En viktig förutsättning för att barnen från början vänjs vid att män och kvinnor i princip passar för samma slags arbete och är i stånd att väl utföra det är att de möter båda könen bland sina förskoleoch lågstadielärare. För närvarande är dessa kårer, som vi vet, nästan uteslutande kvinnliga. Många barn kommer därigenom att uppleva nära nog enbart kvinnliga vuxna i sin omgivning, vilket berövar dem hälften av deras nödvändiga erfarenhet av mänsklig variation. Förskoleoch lågstadielärarna själva blir också lidande på att ständigt arbeta i en enkönad miljö. Jag tror inte att man skall försöka sig på att tvångsmässigt könskvotera intagningen till utbildningen av förskoleoch lågstadielärare. Tvångsvägen är en oriktig väg. Hittills torde löner och allmänna villkor ha omöjliggjort att dessa yrken blivit konkurrenskraftiga också för pojkar. Vi behöver komma bort från det märkliga förhållandet att skötsel och underhåll av maskiner och döda ting betalas så mycket bättre än vård av människor. Den mera grundläggande inställningen på många håll att förskoleoch lågstadieläraryrket passar särskilt väl för kvinnor behöver väl också ändras. Genom informationsinsatser bör vi kunna bringa människor att förstå att detta också kan vara ett lämpligt arbete för männen. Jag vill slutligen framhålla att utskottet, som tagit ställning till det nämnda motionsparet, har inhämtat att det pågår en utredning i utbildningsdepartementet inom en arbetsgrupp som är tillsatt för ändamålet. Utskottet påpekar vidare att det »förutsätter att de problem som är förknippade med en eventuell könskvotering ingående penetreras. Förutsättningar och konsekvenser av ett ingripande i antytt syfte måste vara klarlagda och redovisade innan beslut fattas av de politiskt ansvariga instanserna».

Herr talman! Jag vill något kommentera ett par motioner som behandlar upprustningen av den barnpsykologiska forskningen. En sådan upprustning har rekommenderats i utredning efter utredning alltsedan början av 1950-talet. >»Daghem och förskolor> 1951 betygade behovet av upprustning av denna forskning, så gjorde även barnpsykologutredningen 1955 och familjeberedningens barnstugeutredning 1967. Den senare utredningen fick stöd från alla betydande remissinstanser. Jag måste få citera en del av remissvaren. Dåvarande medicinalstyrelsen skrev: >Förskoleåldern har av den barnpsykologiska forskningen tillmätts stor betydelse. Den tidiga barndomen är ur utvecklingssynpunkt den viktigaste perioden i en människas liv.> Styrelsen tillstyrker därför förslaget om en utbyggnad av den beteendevetenskapliga forskningen om barn i förskoleåldern samt inrättandet av en försöksoch demonstrationsbarnstuga vid = forskningsinstitutet i Stockholm. Dåvarande socialstyrelsen skrev bl.a.: » Skall barnstugorna i fråga om det inre arbetet kunna bedrivas i nivå med de yttre förutsättningar —— — som numera står barnstugeverksamheten till buds måste det statliga stödet utökas till att också omfatta andra mycket viktiga behov som är avgörande för verksamheten. Bland dessa måste i främsta rummet räknas en intensifierad veten skaplig forskning på området.» Arbetsmarknadsstyrelsen instämmer i beredningens förslag om forskning och experimentverksamhet men ifrågasätter om det är tillräckligt att man inrättar endast en försöksoch demonstrationsbarnstuga — helst borde en sådan finnas i varje stad med förskoleseminarium. Dåvarande Svenska stadsförbundet talar om angelägenheten av vetenskapligt grundad kännedom om barns behov i olika åldrar och sättet att tillgodose dessa behov. LO talar om nödvändigheten av ökade resurser åt den utvecklingspsykologiska forskningen bland barn i förskoleåldern, eftersom vi är inne i en period där den nya typen av integrerad barnstuga håller på att prövas. LO anser vidare att det är synnerligen angeläget att den barnpsykologiska forskningen ges väsentligt ökade resurser. Sveriges arkitekters riksförbund skriver: »Barnpsykologiska forskningsinstitutet vid lärarhögskolan i Stockholm jämte andra motsvarande forskningsinstitutioner bör få ökade resurser så att forskningen rörande utvecklingsoch mognadsförlopp under de tidigare barnaåren kan intensifieras och den pedagogiska tillämpningen av rönen komma barnstugeverksamheten till godo. Dessa rön kan komma att påverka inte endast det inre arbetet i barnstugan utan också planutformningen och inredningen av barnens utrymmen inom barnstugan.» Skolöverstyrelsen instämmer i förslaget att barnforskningsinstitutionen vid lärarhögskolan i Stockholm ges resurser att intensifiera forskningen rörande utvecklingsoch mognadsförloppet under de tidiga barnaåren. SÖ stöder förslaget men vill göra det tillägget att liknande institutioner bör inrättas vid andra lärarhögskolor. TCO delar familjeberedningens synpunkter och förordar att dylik forskning intensifieras så att man på lämp ligaste sätt kan ordna barntillsynen. TCO fäster uppmärksamheten på att det även behövs regionala institutioner med karaktär av mönsteranläggningar, bl.a. för uppföljning av forskningsresultat. SACO anser att en fortsatt upprustning och utbyggnad av den offentliga barntillsynen bör grundas på mer ingående kunskaper om barnens behov och reaktioner än vad som hittills varit tillgängliga. Svenska arbetsgivareföreningen skriver: »Den utbyggnad av den beteendevetenskapliga forskningen om barn i förskoleåldern, som föreslås i betänkandet, måste betraktas som angelägen.» »Förbundet vill vidare betona vikten av att förskolans mål, innehåll och verksamhetsformer blir föremål för en noggrann utredning och precisering snarast. För att pedagogiska, utvecklingspsykologiska och sociala synpunkter på ett riktigt sätt skall bli tillgodosedda är det nödvändigt att ha förskolans mål klarlagt, eftersom förskolan är föremål för en stark expansion.

Nu hänvisar utskottet till pedagogikutredningen; man brukar ju motivera avslagsyrkanden med hänvisning till utredningar. Men jag skulle vilja fråga utskottets talesman vilken punkt i direktiven för pedagogikutredningen man hakat upp detta på. Pedagogikutredningen behandlar ju metodis ka frågor på pedagogikens fält. I förutvarande statsrådet Edenmans direktiv heter det att >utredningsuppdraget avser sådana problem som sammanhänger med undervisning, forskning och utvecklingsarbete inom det pedagogiska området». Inte minst torde »utbildning i vuxenpedagogik samt forskningsoch utvecklingsarbete på detta område komma att kräva vidgade insatser». Om man skall hänvisa till en utredning får det väl vara en utredning som man kan räkna med kommer att behandla den fråga det gäller. Var och en av oss vet ganska väl, att förskoleåldern är de viktigaste åren, och vi vidtar många åtgärder för att ordna tillsyn, fostran och annat under de åren. Vi har barnstugor, och vi diskuterar redan en obligatorisk förskola på ett eller två år. Men vi vet alltför litet om hur dessa institutioner påverkar barnen. Det tycker jag är mycket betänkligt. Utan att på något som helst sätt fälla ett värdeomdöme om dessa institutioner vill jag säga att det är väldigt viktigt att deras verksamhet inte grundas på politikernas meningar eller bestäms av arbetsmarknadspolitiska hänsyn utan utgår från hänsynen till barnens bästa. Det är mycket dåligt beställt med den barnpsykologiska forskningen. Medan man inom skolväsendet har 13 miljoner kronor i innevarande års budget för utvecklingsforskning och utvecklingsarbete, har socialstyrelsen ingenting alls för motsvarande forskning inom barnstugorna och förskolan. Redan på 1950 talet begärde socialstyrelsen att få en psykolog knuten till barnstugebyrån, men någon sådan har man ännu inte fått. Barnpsykologiska forskningsinstitutet har nämnts i remissyttrandena. Det är anknutet till lärarhögskolan i Stockholm. Biträdande professor Stina Sandels och hennes fyra assistenter utför där ett mycket gott arbete med de knappa resurser som står till deras förfogan de. Det vore väl rätt naturligt att man började upprustningen inom detta institut och inrättade en professur av vanligt slag och även ställde medel till förfogande för experimentbarnstugor, så att det väsentliga arbetet kunde få fortskrida. De senaste åren har det inrättats hundratals professurer för teknisk forskning på skilda fält. Men när det gäller människokunskapen och människornas utvecklingsbetingelser har man verkligen varit restriktiv med forskningsresurserna. Det är väl ändå människan vi vill slå vakt om i teknikens värld. Herr talman! Ett enigt utskott fäster fromma förhoppningar vid pedagogikutredningen, och därför kan jag inte ställa något yrkande.

Fru Gradin gav mig inte någon upplysning om vilket utredningsdirektiv som man tänker på när man hänvisar till pedagogikutredningen — det hade varit intressant att få besked på den punkten. Det är klart att barnstugeutredningen i fortsättningen kommer att bestyrka det man tidigare vet, nämligen att det behövs vetenskaplig forskning, men vi behöver någon gång gå till verket och planera hur den forskningen skall ske, var och i vilken utsträckning 'den skall bedrivas. Fru Gradin säger att vi redan vet mycket. Hur vet vi egentligen det? Vilka källor har fru Gradin öst ur? Professor Stina Sandels, som själv har sysslat med de här frågorna i många år, säger att vi ännu vet alldeles för litet. Det är klart att man kan hämta exem pel från utlandet, i synnerhet från den engelska forskningen, men man måste vara mycket noggrann vid import i sådana här sammanhang, eftersom utgångspunkterna är så olika. Familjestrukturen är olika i olika länder, och själva typen av familjeliv ter sig så annorlunda på kontinenten — det vet jag efter många utlandsår — att man verkligen inte bara kan direkt överföra erfarenheter från det ena landet till det andra. Jag kan förstå att i latinska länder, där familjen är en fast och sluten enhet, de kollektiva barntillsynsformerna kan ha en väsentligt större uppgift att fylla än i andra länder.

Herr talman! Under punkt 31 föreligger det inte någon motion, och utskottets utlåtande är enhälligt, så det kan synas vara onödigt att yttra sig under den punkten. Jag vill dock säga några ord i anslutning till mom. 3 g under punkt 31, som gäller statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor . Jag menar att detta är ett område som vi bör se närmare på och som vi kanske har försummat. Institutet anordnar kurser för utbildning av lärare i hälsooch sjukvård, avdelningssköterskekurser, anestesikurser, administrativa kurser och viss fortbildning.

Skolöverstyrelsen har nu yrkat att lärarkurserna skall utökas från 13 till 15, att de administrativa kurserna skall bli fem i stället för tre, att avdelningssköterskekurserna inte skall vara 13, utan 15, och man vill ha en kurs för medicinsk-tekniska assistenter. Till grund för förslaget om ytterligare en administrativ kurs ligger ett från sjukvårdshuvudmännen uttalat behov av sjuksköterskor med administrativ utbildning. Antalet avdelningssköterskekurser bör ökas, menar skolöverstyrelsen, för att bereda sjuksköterskor med äldre utbildning möjlighet att genomgå denna typ av kurser under det sista året kurserna anordnas vid institutet. Socialstyrelsen har framhållit att det finns ett stort behov av att vidareutbilda medicinsk-tekniska assistenter för ledande befattningar, motsvarande avdelningsskötersketjänster inom sjukvården.

Han vill vidare minska studieorganisationen med en tjänst, medan skolöverstyrelsen velat öka den med tre. Det måste här, herr talman, föreligga ett förhållande som vi borde ha ägnat större uppmärksamhet. Svensk sjuksköterskeförening har också på olika sätt påtalat saken.

I det här sammanhanget kan jag nämna att antalet ansökningar till avdelningssköterskekurserna vid SIHUS — statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor — vårterminen 1970 var 677 och det totala antalet utbildningsplatser 210. Under år 1969/70 sökte 1300 sjuksköterskor, men bara 390 antogs i de 13 avdelningssköterskekurserna. Behovet av avdelningssköterskekurser är alltså mycket stort, i all synnerhet som arbetsledning bara i ringa utsträckning ingick i den äldre utbildningen. Svensk sjuksköterskeförening har hos SIHUS, hos sjukvårdshuvudmännen, hos skolöverstyrelsen och hos arbetsmarknadsstyrelsen sökt aktualisera den här frågan, men av årets statsverksproposition framgår att departementschefen inte räknar med någon ändring i kursverksamheten vid SIHUS. Det är enligt min mening utomordentligt angeläget att avdelningssköterskekurser kommer till stånd i minst den utsträckning som skolöverstyrelsen har äskat. Det måste anses vara orättvist mot den kategori sjuksköterskor som gått igenom den äldre utbildningsformen att de inte får möjlighet att skaffa sig den utbildning som deras yngre kolleger får i sin utbildning numera. Därtill krävs för inträde till läraroch administrativ utbildning vid SIHUS att man har gått igenom avdelningssköterskekurs. Jag tror att inte bara jag utan också många andra med en viss oro har sett departementschefens inställning = till skolöverstyrelsens äskanden om administrativa kurser. Skolöverstyrelsen har begärt fem kurser, men departementschefen har bara tillstyrkt tre, d.v.s. oförändrat antal. Många av de sjuksköterskor som för närvarande innehar administrativa befattningar vid sjukhus och andra institutioner saknar högre administrativ utbildning och skulle önska gå igenom en sådan. Det ökade behovet av sjuksköterskor med administrativ utbildning måste också ses mot bakgrund av att ett icke obetydligt antal sjuksköterskor på administrativa tjänster kommer att avgå med pension under de närmaste åren. Det är därför angeläget att befattningshavare som skall svara för det praktiska vårdarbetets planering, organisation och utveckling har en utbildning som svarar mot de krav som numera ställs inte minst ur ekonomisk och rationaliseringssynpunkt. Nu skall enligt förslaget 11182 000 kronor gå till statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor. Det är en stor summa, men vi har hört att det finns krav som ligger över vad som finns anfört här. Föredragande statsrådet har ställt sig avvisande till flera enligt min mening berättigade förslag från Jag vill alltså uttrycka det önskemålet och den förhoppningen att man till ett kommande budgetår omprövar inställningen till SIHUS och ser mera positivt på kursverksamheten där och på anslagstilldelningen.

Herr talman! I ett motionspar har föreslagits att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära förslag till en administrativ grundutbildning för skolledare. Vi har nu en situation, där skolans huvudmän ställer allt hårdare krav på god ekonomisk förvaltning, administrativ rationalisering och samarbete med målsmän och elever. Det är då förvånansvärt att vi inte har eller haft en fast organiserad administrativ utbildning av skolledare. Statsutskottet har i sitt utlåtande inte tillstyrkt motionerna utan föreslagit att riksdagen i anledning av motionerna ger sin mening till känna. I sin motivering har statsutskottet dock anslutit sig till de tankegångar som vi framfört i motionerna. Jag hoppas därför livligt att skolöverstyrelsen i enlighet med utskottets påpekande så snart som möjligt söker genomföra statsutskottets och motionärernas intentioner.

Herr talman! För inte så länge sedan beslöt vi här i riksdagen, och med all rätt, att begära en kartläggning av arbetsförhållandena i skolan, orsakerna till de svårigheter som möter och förslag om åtgärder för att komma till rät ta med de missförhållanden som finns på många håll. Jag är övertygad om att det arbetet är synnerligen angeläget. Men redan innan vi har fått veta resultatet av den kartläggningen kan vi enligt min mening utan vidare påstå att de snabba förändringarna inom skolans värld är en av orsakerna. Reformarbetet har varit värdefullt, men det har gått snabbt och det har skapat anpassningsproblem. De mycket omfattande, snabba och ofta återkommande förändringarna i skolan har inte följts upp i tillräcklig utsträckning av fortbildning eller kanske rättare omskolning av lärarpersonal och övriga som har med skolans vardag att göra. Visserligen anordnas kurser på sommaren men långt ifrån alla som söker får plats.

Kontinuerlig fortbildning är en viktig förutsättning för att en arbetstagare skall kunna känna trivsel och arbetsglädje på en ständigt föränderlig arbetsplats. I en motion, nr 731 i denna kammare, har jag föreslagit att skolöverstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan för den mångsidiga och kontinuerliga fortbildning av lärarkåren, som reformarbetet inom skolan gör särskilt angelägen. Utskottet delar uppfattningen att reformarbetet inom skolan otvivelaktigt medför »många problem för lärarna, och utskottet har därför förståelse för önskemålen i motionen II: 731 om en fortbildningsverksamhet som i fråga om planering och omfattning anknyter till reformerna». Detta utskottets uttalande hälsar jag med tillfredsställelse. Men utskottet menar också att den långsiktiga planering som jag begärt redan åvilar skolöverstyrelsen, varför någon åtgärd från riksdagens sida inte synes erforderlig. Det är nog alldeles riktigt att skolöverstyrelsen har att sörja för lärarnas fortbildning, men jag anser att utskottet gör det litet för lätt för sig när det skjuter över hela ansvaret på skolöverstyrelsen. Det är dock även en fråga om resurser och härvidlag har regering och riksdag att säga det avgörande ordet. Skolöverstyrelsen hade i år begärt en ökning av resurserna för lärarnas fortbildning med 10,3 miljoner men får endast 2 miljoner mer, och det är lätt att förstå att 'detta inverkar på skolöverstyrelsens möjligheter att sörja för lärarnas fortbildning. En formell beställning från riksdagens sida av det slag som föreslås i motionen skulle enligt min mening ha stärkt skolöverstyrelsens möjligheter att erhålla nödiga resurser. Herr talman!

Herr talman! Under punkten 39 rörande bidrag till hälsooch sjukvård för studerande finns en gemensam borgerlig reservation. Sedan 1967, då riksdagen beslöt om särskild hälsovård för studerande, har studerandehälsovården utvecklats mycket kraftigt. Den basorganisation som upprättades har visat sig vara helt otillräcklig.

Sedan har — och det skall givetvis inte fördöljas — uppjusteringar gjorts men dessa kan betecknas som marginella. Vi får inte heller glömma, att under den här perioden, från 1967 fram till nu, har kostnaderna för löner, hyror o. d. som skall täckas av statsbidragen stigit väsentligt.

Det är då inte att undra på att studerandeorganisationerna börjat ifrågasätta om det egentligen är någon mening med att fortsätta med hälsovårdsverksamheten. Ja, mening med den är det naturligtvis, eftersom den alltid gör sin nytta, men organisationerna kan ju undra om det är någon mening med att anstränga sig för att hålla verksamheten i gång, när statsmakterna är så kallsinniga. Inom oppositionen har vi uppmärksammat dessa förhållanden, och vi har därför motionsvägen velat åstadkomma en höjning av anslaget för nästa budgetår. Jag skall villigt erkänna, att det som föreslås i reservationen 11 inte är överväldigande; det är en höjning som även den måste kallas marginell. Men det är ändå en höjning utöver Kungl. Maj:ts förslag, vilket under alla förhållanden måste betraktas som otillräckligt. Jag skall inte nu argumentera för studerandehälsovården, vilket jag annars kunnat göra ganska vältaligt och med exempel på vilka kategorier av studerande det är som drabbas av en otillräcklig studerandehälsovård. Jag skall avstå från det och nöjer mig med att hemställa om bifall till reservationen 11.

Herr talman! Som herr Nordstrandh nämnde fattade riksdagen beslut i detta ärende 1967, då en proposition lagts fram i vilken riktlinjerna för statens åtagande när det gällde studerandehälsovården vid postgymnasiala utbildningsanstalter angavs. Då ansågs en särskild hälsooch sjukvård för de studerande vara nödvändig. I samband med den propositionen redovisades även en promemoria som legat till grund för propositionen och i vilken det talades om en del faktorer i studiesituatio nen som kunde utlösa eller förvärra nervösa symptom. Det angavs också andra exempel på och skäl för behovet av studerandehälsovård. Sedan vi nu har fått UKAS med fasta studiegångar kan det vara så att en studerande på grund av sjukdom kan halka efter i utbildningen en hel termin. Detta är i så fall ytterligare ett skäl för att vi nu bör få en förebyggande hälsovård. Redan arbetsgruppen 1967 hade kommit till den slutsatsen att en särskild studerandehälsovård borde finnas, i huvudsak koncentrerad till sjukdomar av psykisk och psykosomatisk natur. Om den blev en integrerad del av studiemiljön kunde studerandehälsovården medverka till att utbildningsresurserna utnyttjades mera effektivt, framhöll man. Vi vet nu ganska säkert att studiemiljön i stort har avgörande betydelse när det gäller förekomsten av studieförseningar, studieavbrott och byten av studieinriktning. Till bilden hör också den uppenbara sociala snedrekryteringen till högre studier. I en motion som väckts av herr Mattsson och mig själv, II: 702, har vi framhållit att 63 procent av ungdomarna från socialgrupp 1 går vidare till högre studier medan motsvarande siffra för socialgrupp 3 är bara 8 procent. Det är ganska allmänt känt att en stor del av de eftergymnasialt studerande drabbas av >yrkessjukdomar», d.v.s. tentamensskräck, studieneuroser o.s.v. Starka skäl talar för att sådana sjukdomstillstånd är vanligast bland ungdomar från socialgrupp 3. De saknar ofta den trygghet i sin situation som en studievan och studievänlig bakgrundsmiljö utgör. Det gäller nu närmast finansieringen, och det har rått viss oenighet om hur denna skall ordnas. Landstingens intresse för att svara för kostnaderna på de stora universitetsorterna, där majoriteten av de studerande kommer från andra landsting, är naturligtvis ringa, kanske t.o.m. helt obefintligt. Till det ta kommer en allmän enighet kring principen att staten skall svara för kostnaderna för indirekta stödåtgärder på det studiesociala området till studerande vid eftergymnasiala utbildningsanstalter. Enligt beslutet 1967 skall staten svara för kostnaderna för den s.k. basorganisationen, medan de studerande själva genom patientavgifter eller genom anslag från sina organisationer skall svara för de direkta sjukvårdskostnaderna. Under 1969 uppgick statsbidraget till studerandehälsovård i t.ex. Lund-—Malmö till ungefär 150 000 kr. medan de studerande genom sina organisationer fick betala 256 000 kr., d. v. s. 12 kr. per medlem. Denna siffra skall jämföras med kostnaden för den enskilde patienten enligt den nyligen genomförda reformen inom den offentliga sjukvården. Antalet besök uppgick till ca 10000 och därtill kommer ett stort antal besök och telefonsamtal hos kuratorerna. Under 1970 kommer de studerande att genom sina organisationer betala 292000 kr. för studerandehälsovården i Lund—Malmö, vilket bör jämföras med de ca 83 000 kr. de skulle betala om de i enlighet med vad riksdagen beslutat bara skulle svara för de direkta sjukvårdskostnaderna. Socialstyrelsen har äskat drygt 2,6 miljoner kronor medan Kungl. Maj:t har föreslagit drygt 1,1 miljoner kronor för detta ändamål. Det kan ha sitt intresse att något studera vad studerandeorganisationerna själva säger om detta, eftersom det inom dessa organisationer under de senaste åren ägt rum en ganska livlig debatt beträffande både omfattningen av och innehållet i studerandehälsovården. Bortsett från kostnadsaspekter och liknande synpunkter har enigheten varit stor beträffande behovet av ytterligare resurser i kurativt och psykiatriskt avseende liksom när det gäller behovet av allmänt förebyggande verksamhet. Mot bakgrund av de ökade kostnaderna och på grund av en kritisk inställning till statsmakternas förmåga att dra konsekvenserna av sina utbildningspolitiska åtaganden har man bland studerandeorganisationerna börjat överväga en nedläggning av verksamheten. Man skulle väl snarast vilja ha en ren företagshälsovård, till fulio administrerad och finansierad av arbetsgivaren, i likhet med vad som gäller för statsanställd personal. Vi har i vår reservation yrkat på ett med 240 000 kr. förhöjt anslag, vilket skulle innebära att statsbidrag till de studerandes hälsovård skulie utgå med 13 kr.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

Herr talman! Det något underliga har inträffat att man här tagit upp en diskussion om andra grunder för bidrag än dem som hittills har varit gällande och dem som är föreslagna av utskottsmajoriteten och omnämnda i reservationen. Den arbetsgrupp som lade fram det förslag, på vilket propositionen 48 år 1967 grundades, hade såsom ett arbetsexempel en organisation som skulle kunna vara tillämplig. Men det fastställdes från början att man skulle kunna få ordna sjukoch hälsovården med hänsyn till de speciella förhållanden som förelåg på de olika utbildningsorterna, och därför blev det ett schablonbidrag. Detta schablonbidrag uppräknades genom beslut förra året från 5 kr. till 6 kr. per studerande utöver 10000 studerande på varje studieort. Riksdagen uttalade samtidigt att det var önskvärt att som grund för schablonbidraget skulle ligga inte som dittills — och som det är till och med utgången av innevarande år — det antal studerande som fanns året före budgetåret utan antalet studerande det aktuella budgetåret. I det nu föreliggande förslaget har Kungl. Maj:t tillmötesgått riksdagen på denna punkt och förutsatt att beräkningarna skall grundas på studerandeantalet under kommande budgetår. Dessutom har en uppräkning skett av grundbidraget — schablonbidraget — med en krona för var och en för de första 10 000 studerande på varje kårort. Vad reservanterna anfört att de önskar är inte att ta upp frågan om grunderna för bidraget utan att göra schablonbidraget litet större. Det är alltså detta som frågan egentligen gäller. Det blir då fråga om en avvägning. En väsentlig förbättring har skett under de två senaste åren, vilket givetvis inte innebär att alla önskemål kunnat tillgodoses. Det har ju framgått av den tidigare diskussionen här i dag att förhållandet är detsamma beträffande flertalet punkter: man kan inte få allt det man önskar. Det har dock skett en förbättring av bidraget till studerandehälsovården, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del.

Herr talman! Statsbidragsreglerna trädde i kraft i juli 1967. Sedan dess har studerandehälsovården expanderat mycket kraftigt. Man har på olika kårorter strävat efter att skapa en basorganisation i den omfattning som skisserats i propositionen 1967. Men det har visat sig att efterfrågan på psykosomatisk och psykiatrisk vård av studieneuroser av olika slag är väsentligt större än man från början antog. Den föreslagna basorganisationen för 10 000 studerande förslår inte att ge dessa den vård som är erforderlig. Redan då statsbidragen för budgetåret 1967/68 fastställdes, stod det ganska klart att de var otillräckliga för att bekosta ens den basorganisation som de var beräknade för. Sedan dess har bara en marginell uppjustering gjorts. Under samma tidsperiod har kostnaderna för löner och hyror, som skall täckas av statsbidragen, stigit väsentligt. Här behövs onekligen en förbättring. Det förslag som nu lagts fram i reservationen skulle i varje fall i någon mån tillgodose dessa ökade krav.

Herr talman! Det uppseendeväckande och märkliga här är att man diskuterar någonting som varken finns i utskottets förslag eller i reservationen. Med reservationens förslag löser man inte de problem som tagits upp till diskussion, därför att det endast innebär att man lägger på ett litet belopp ytterligare efter samma grunder som utskottet har förordat. Det är bara detta jag har velat fastslå.

Herr talman! Den fråga som vi nu skall behandla är tydligen mycket aktuell. Det har inlämnats inte mindre än sju olika motioner i detta sammanhang, och dessutom har tanken på en såvitt möjligt enhetlig teletaxa för hela landet berörts i motioner som väckts i samband med regionalpolitiken. Man kan kanske i och för sig mena att det hade varit lämpligt att diskutera denna fråga i samband med den stora debatt vi får om regionalpolitiken, men när vi nu har den på bordet ber jag att få motivera den reservation som är fogad vid statsutskottets utlåtande. Om man skickar ett telegram är avgiften densamma till vilken ort i vårt land det än skall gå, under det att telefontaxorna varierar kraftigt beroende på avståndet. Det har tidigare funnits mycket bärande skäl för detta. Avståndet har varit fördyrande på grund av kablarnas längd och en hel del andra omständigheter. Vad som har gjort att frågan nu har en förnyad aktualitet är den mycket snabba tekniska utvecklingen. Dels har koaxialkablarna betytt en väsentlig ökning av kabelkapaciteten, dels och framför allt har — som televerket säger i sitt remissyttrande — den nya bärfrekvenstekniken gjort taxorna mindre avståndsberoende. Det är klart att om telefonsamtal över förs via radiolänkar o. s. v. och de största kostnaderna därigenom uppkommer på avsändningsorten och mottagningsorten, finns inte längre samma motivering för en kraftig differentiering av teletaxorna beroende på avståndet. När man ser att det inte har vidtagits någon ändring i fråga om själva avståndsklasserna sedan år 1938 och tänker på den enorma utveckling som tekniken har genomgått sedan dess, förstår man att det är hög tid att något görs på detta område. Inom utskottet är vi överens om att detta är en fråga av intresse och att en ändring bör komma till stånd. Skilda meningar föreligger dock så till vida att majoriteten anser att det är tillräckligt med vad som för närvarande görs inom televerket. Där har tillsatts två arbetsgrupper, av vilka den ena — tillsatt i november 1968 — framför allt skall ta upp frågan om teleavgifterna inom kommuner och kommunblock med anledning av de kommunsammanslagningar som nu är aktuella. Man menar att teleavgifterna i vissa fall har blivit oskäliga, inte minst för telefonsamtal från ett ytterområde i en kommun till dess centralort. Den andra arbetsgruppen, som alltså tillsattes i augusti 1969, har fått i uppdrag att behandla frågorna om teletaxorna över huvud taget. Televerket tycks inte göra sig någon särskild brådska. Utskottsmajoriteten säger att dessa frågor utreds med prioritet inom televerket. Det är sant — verket säger att man har prioriterat frågan om samtal inom storkommunerna och kommunblocken och med hög prioritet har tagit upp frågan om avgiftslättnader för samtal inom Norrland. Men när det gäller frågan om att över huvud taget sänka avgifterna för telefonsamtal mellan Norrland och den övriga delen av landet räknar man med att det skall ta mycket lång tid innan någon ändring kan genomföras. Man säger att först och främst kräver utredningen lång tid. Vi vet hur många utredningar som lovar att de skall framlägga förslag inom kort, men ändå drar de ofta ut på tiden i åratal. Då kan vi förstå att om en utredning redan från början säger att arbetet kommer att ta lång tid kommer många ledamöter i denna kammare inte att vara med i riksdagen när förslagen från den läggs fram. Men inte nog med att utredningen skall ta lång tid — själva genomförandet sedan beslut har fattats kommer också att ta lång tid. Alltså först en lång tid före beslutet, sedan beslutet, därefter en lång tid efter det beslut har fattats — det ger inte ett intryck av att man har särskilt bråttom. Vi reservanter har framhållit att teletaxorna är en viktig del av hela frågan om regionalpolitiken. I vår strävan att så att säga göra landet litet rundare genom att underlätta kommunikationerna inom landet betyder teletaxan mycket.

Av den anledningen har vi begärt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t påpekar detta. Utskottsmajoriteten har däremot nöjt sig med att avstyrka motionerna. Eftersom denna fråga är av så stor vikt vädjar jag till kammarens ledamöter att rösta på reservationen, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Som en av motionärer na i den fråga vi nu diskuterar ber jag att få säga några ord. Jag vill instämma i vad herr Gustafson i Göteborg nyss sade, nämligen att en utjämning av telekostnaderna är en utomordentligt stor och viktig fråga. Det är en mycket viktig fråga ur lokaliseringssynpunkt, men det är också en mycket stor jämlikhetsfråga — större än vad som hittills framgått av den s.k. jämlikhetsdebatten. Om man jämför de kontakter och kontaktytor som enskilda personer och näringslivet har genom telekommunikationerna i Stockholmsområdet å ena sidan och i Norrland och andra jämförbara områden å andra sidan, förstår man vilken betydelse telekommunikationerna har. Det ligger nära till hands att göra jämförelser med brevportot som är lika över hela landet och varieras beroende av brevets vikt. Herr Gustafson i Göteborg nämnde att kostnaden för telefonsamtal synes ligga i första hand vid avsändningsplatsen och mottagningsplatsen. Samma sak kan gälla brevkommunikationer; den jämförelsen är enligt min uppfattning ganska adekvat. Jag delar den uppfattning många av motionärerna har, att det ideala vore en fullständig utjämning. Men jag har funnit att det knappast nu är realistisk politik att begära en så genomgripande reform på en gång. I motion II: 837, där jag står scm en av undertecknarna, föreslår vi att en treminutersperiod i början av varje samtal skall åsättas samma taxa över hela landet. Det är en delreform som jag tror att man skulle kunna börja med. Av utskottsutlåtandet och av reservationen framgår också att man inom utskottet inte anser det vara möjligt att åstadkomma en fullständig utjämning över hela landet på en gång. Liksom herr Gustafson i Göteborg måste jag fråga, om det verkligen skall behövas så många år för utredning av denna fråga och om det sedan skall behöva ta så många år att tekniskt genomföra reformen när den väl är be slutad. Den som läser televerkets remissyttrande över motionerna kan inte undgå att få intrycket att man på det hållet har en mycket låg ambitionsgrad när det gäller att utjämna telefonkostnaderna.

Då man tänker på hur många människor det är möjligt att nå inom exempelvis Stockholms-, Göteborgsoch Malmöområdet genom den s.k. närtaxan, framstår det verkligen som en låg ambitionsgrad när kommunblock i Norrland inte kan räkna med en enhetlig telefontaxa inom den egna kommunen, sådan denna kommer att se ut efter 1974. Televerket åberopar att man har tillsatt två arbetsgrupper. Den ena skall syssla med det jag nyss nämnde. Den andra gruppen skall göra en översyn över taxesystemet i ett större sammanhang. Dessa utredningar kommer att ta många många år, och det är alltså fråga om en reform som ligger långt i fjärran. Jag tror inte att vi har råd att vänta så länge med att genomföra en utjämning av telekostnaderna och därmed bidra till en bättre balans mellan olika delar av vårt land även på detta område. I televerkets yttrande, som redovisas på s. 5—11 i utskottsutlåtandet, fästs uppmärksamheten på en partiell utjämning inom kommunblocken och på avgiftslättnader inom Norrland. Men jag vill också framhålla att orterna inom det s.k. stödområdet har stort behov av kontakter med orter utanför stödområdet. Det är mycket angeläget att företag, och även enskilda personer för den delen, har möjlighet att komma i kontakt med de expansiva områdena för att kunna förverkliga vad vi alla så vackert talar om, nämligen en bättre regional balans. Jag tror att det finns anledning att allvarligt överväga det förslag som framförs i motion II: 837 om en över hela landet gemensam taxa för de tre första minuterna av varje telefonsamtal.

Det sägs i televerkets yttrande att man inom televerket är medveten om att taxorna måste anpassas efter den pågående utvecklingen. Men det är ju inte de affärsdrivande verkens och myndigheternas sak att bedriva en sådan politik, utan de skall administrera verksamheten efter de riktlinjer riksdagen beslutat om. Jag vill instämma i den vädjan som herr Gustafson i Göteborg riktade till kammaren att rösta för reservation. Utskottsmajoriteten säger sig visserligen instämma i motionärernas önskemål om största möjliga utjämning, men man står ändå på samma låga ambitionsnivå som televerket, vilken kan exemplifieras med att man inte ens avser att helt utjämna telefontaxorna inom kommunblocken. Att det inom samma kommun finns olika telefontaxor måste ju vara ett otillfredsställande förhållande.

Därför, säger man i reservationen, bör personer med erfarenhet av regionalpolitiska bedömningar komma med i arbetsgrupperna. Det är utomordentligt hovsamma krav som framförs i reservationen, men dessa krav ligger ändå på en högre ambitionsnivå än televerkets eget yttrande. Därför vill även jag, herr talman, vädja till kammarens ledamöter att rösta för reservationen, som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Utöver vad ordföranden i statsutskottets fjärde avdelning herr Gustafson i Göteborg här framhållit vill jag tillägga att frågan om en enhetlig telefontaxa har sitt givna samband med de övriga frågor som sammanhänger med ett bättre näringsklimat för människor och företagsamhet inom de s.k. utflyttningslänen i vårt land. Mer och mer har kommunikationskostnadernas betydelse för det norrländska näringslivets konkurrenskraft på de stora folkrika marknaderna uppmärksammats, och telefonkostnaderna är en del av det stora komplexet. Utskottet säger att man finner största möjliga utjämning av telefonkostnaderna önskvärd, men utskottsmajoriteten vill inte nu vidta några ytterligare åtgärder för att få en utjämning till stånd. Jag anser dock att den här frågan är av sådan betydelse för utvecklingen i de delar av landet där avståndskostnaderna är besvärande, att åtgärder skyndsamt bör vidtas. Låt mig anföra ett exempel.

Därför blir det rätt betydande sammanlagda kostnader för dem som arbetar på stort avstånd från en centralinstans. Avståndstaxorna har heller inte ändrats sedan mer än 30 år tillbaka trots den kraftiga tekniska utveckling som har skett även på telekommunikationernas område och trots det ökade intresse som statsmakterna har visat för en aktiv lokaliseringspolitik som skall stödja just utflyttningslänen. Det är min övertygelse att en snar förändring till lägre avståndstaxor för telefonsamtal är ett ur samhällets synpunkt billigt bidrag till främjande av utvecklingen i norra Sverige, något som alla säger sig eftersträva. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Vi som tillhör utskottsmajoriteten tycker att det inte existerar någon större meningsskillnad mellan utskottet och reservanterna i själva sakfrågan om en ytterligare utjämning av telefontaxorna. Den översyn av telefontaxorna i utjämnande riktning som olika motionärer efterlyser är redan på gång inom televerket. Den sker för det första genom en arbetsgrupp som tillsattes den 5 november 1968 och som har till uppgift att se över taxorna för telefonsamtal mellan kommunblockens olika delar och deras centralorter. Den sker för det andra, som herr Gustafson i Göteborg erinrade om, genom den arbetsgrupp som televerket tillsatte förra året med uppgift att göra en grundlig översyn av taxesystemet i dess helhet. Tillsättandet av dessa arbetsgrupper visar klart att televerket är inriktat på att anpassa telefontaxorna efter ändra de förhållanden. I sitt remissvar över motionerna har televerket också kunnat åberopa att en hel del åtgärder under gångna år har vidtagits som har verkat i utjämnande riktning och varit ett stöd såväl för glesbygdsoch landsbygdsabonnenter som för abonnenter bosatta i Norrland. Televerket säger vidare i sitt remissvar, att man är medveten om att en fortsatt utjämning bör eftersträvas. Möjligheterna att för framtiden åstadkomma en mer radikal utjämning av telefontaxorna förefaller numera vara ganska goda. Den tekniska utvecklingen på telekommunikationsområdet tycks gå i sådan riktning, att telefontaxorna för televerket blir mindre avståndsberoende än tidigare. Televerket har också nu velat göra en ordentlig genomgång av denna tekniska utvecklings konsekvenser ur taxesynpunkt. Alla bör emellertid vara på det klara med att det rör sig om komplicerade kostnadssamband och komplicerade kalkyler, som kräver ingående undersökningar. Av naturliga skäl tar det en viss tid att genomföra dessa undersökningar, särskilt om man har stora ambitioner att åstadkomma en utjämning. Av det skälet vill televerket vidta en del partiella reformer i avvaktan på resultatet av den stora översynen. Dessa partiella reformer är inriktade på att stödja speciellt befolkningen i Norrland. Det gäller dels en utjämning av taxorna för samtal med centralorten i kommunblocket, dels vissa avgiftslättnader för samtal inom Norrland, som här tidigare har erinrats om. Jag antar att alla är överens om att dessa viktiga åtgärder bör genomföras snarast. Vad som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt är att reservanterna förordar att en ny utredning tillsätts utanför televerkets ram — jag tolkar reservationen på det sättet. Vi inom majoriteten anser att detta vore att fördröja det viktiga utredningsarbetet om en utjämning av telefontaxorna som redan pågår. Expertisen på området finns som bekant inom televerket.

Därför tycker jag inte att det råder någon motsättning mellan televerkets ambition på den här punkten och den ambition motionärerna har att utjämna telefontaxorna med hänsyn till avstånden. Vi som tillhör majoriteten inom utskottet anser att det, när sakmaterialet föreligger, är dags att ta upp frågan om vilka regionalpolitiska och andra bedömningar som ytterligare skulle behöva göras. Om man vill åstadkomma resultat snabbt bör den diskussionen föras inom kommunikationsdepartementets ram. Man bör inte gå vägen via en offentlig utredning eller något liknande, om man vill ha fram ett snabbt resultat. Jag skulle sedan vilja ta upp några av de yttranden som har fällts av de tidigare talarna i debatten. Herr Gustafson i Göteborg säger att majoriteten i utskottet anser att vad som hittills har gjorts i utjämnande syfte när det gäller teletaxorna är tillräckligt. Det tycker jag inte man kan utläsa ur utskottsmajoritetens yttrande. Det framgår klart av skrivningen att vi önskar ytterligare snara åtgärder med syfte att få till stånd en utjämning. Det har vidare sagts att televerket inte gör sig någon brådska. Men av televerkets remissyttrande framgår ju att verket vill ge en hög prioritet åt partiella reformer. Jag har redan tidigare talat om att dessa partiella reformer är speciellt inriktade på Norrland. Dessutom är det väl mycket möjligt att man kan komma fram med ytterligare partiella reformer under den tid utredningsarbetet i övrigt pågår. Kommunikationsministern sade i höstas som svar på en enkel fråga av herr Westberg i Ljusdal att man räknade med att arbetsgruppen var inriktad på att relativt snabbt åstadkomma en minskning av antalet rikssamtalstaxor. Antalet är för närvarande sex, och utvecklingen har visat att differentieringen kanske är alltför stor. Utskottsmajoriteten har också i sitt utlåtande sagt ifrån att utredningsarbetet bör bedrivas med största möjliga skyndsamhet. På den punkten råder det alltså inga som helst delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Herr Nilsson i Tvärålund anser att televerket har en låg ambitionsgrad när det gäller att utjämna telefonkostnaderna. Låt mig med anledning därav säga att det beror litet på vad man diskuterar — om det gäller samtal mellan t.ex. Luleå och Stockholm eller om man diskuterar televerkets totala telefonkostnader inom olika delar av Sverige. Det har gjorts vissa beräkningar om televerkets årliga genomsnittskostnader per telefonapparat inom olika delar av landet. På grundval därav kan konstateras att i televerkets norra distrikt, som i stort sett omfattar hela Norrland exklusive Gästrikland, telefonkostnaderna är cirka 47 procent högre än genomsnittskostnaderna i landet i övrigt. I detta distrikt överstiger kostnaderna intäkterna med i genomsnitt 68 kr. per telefonapparat och år. Det är alltså ett underskott som av solidaritetsskäl får täckas genom överskott i övriga delar av landet. Jag tycker att man inte helt bör frånkänna televerket ganska betydelsefulla ansträngningar i utjämnande riktning, även om vi från utskottsmajoritetens sida anser att man måste gå vidare på den vägen. Låt mig sluta med en sak som herr Pettersson i Gäddvik nämnde. Han berörde kostnaderna för att ringa till Stockholm från olika delar av landet, och han ville göra det till en Norrlands fråga. Jag vill inte betrakta detta som en Norrlandsfråga. Det visar sig nämligen att, om jag från Lund skall ringa till Stockholm, kostar det mig precis lika mycket som det kostar för en person i Kiruna att ringa till Stockholm, trots att avståndet är i det närmaste dubbelt så stort mellan Stockholm och Kiruna som det är mellan Stockholm och Lund. Man kan alltså för det första konstatera, att i och för sig är inte kostnaderna för telefonsamtal till Stockholm någon Norrlandsfråga, utan den berör oss lika mycket i södra delen av landet. För det andra kan man konstatera, att det inte finns någon fullständig parallellitet mellan kostnadernas och avståndens storlek, utan kostnaderna avtrappas i snabbare takt än avståndet. Problemet har alltså många aspekter. Utskottsmajoriteten räknar med att vi snabbt skall få fram materialet från televerket och att man på basis av det sakmaterialet skall kunna göra ett väl övervägt ställningstagande till frågan om telefontaxorna. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 90.
Herr talman! När jag sade att utskottsmajoriteten är nöjd med vad som hittills har åtgjorts, menade jag, att man är nöjd med de utredningar, som hittills har igångsatts. Man anser alltså inte att man behöver göra något mera på den fronten. Herr Pettersson i Lund är inte alls säker på att det behövs någon stor offentlig utredning om detta. Reservanterna däremot tycker att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att överväga och besluta om formerna för det fortsatta utredningsarbetet. Det är möjligt att detta arbete kan utföras av en arbetsgrupp inom kommunikationsdepartementet.

Men kan det inte möjligen vara så, att det inte räcker med de rent tekniska synpunkter som har väglett televerket, utan att det just är de regionalpolitiska synpunkterna som motiverar att utredningen snabbt genomföres? Såsom jag påpekade har det inte skett någon ändring beträffande avståndsklasserna sedan 1938. De nuvarande differentieringarna, som herr Pettersson tog som ett bevis på att televerket gjort en hel del, företogs alltså för över 20 år sedan. Prioriteringen gäller som sagt främst kommunblocken i Norrland. Alla övriga frågor kommer att gå den mycket långa vägen, varvid den regionalpolitiska expertisen skall inkopplas först sedan det gjorts en omfattande utredning, som enligt televerkets egna uppgifter kommer att ta mycket lång tid. Herr Pettersson sade att det kanske kan genomföras ytterligare partiella reformer. Ja, det är möjligt om man röstar på reservationen och därmed åstadkommer en klar opinionsyttring för sådana åtgärder. Vid omröstningen i första kammaren skilde det två röster mellan utskottets hemställan och reservationen. Jag tycker att denna kammare skulle kunna se till att reservationen får majoritet. Enligt min mening är det bästa sättet att driva fram ytterligare reformer på det här området.

Herr talman! Herr Petterssons i Lund argumentering överensstämde med utskottets, nämligen att motionärernas in tressen i det närmaste tillgodosetts genom utskottets skrivning och därför avslås motionerna. Vi som är motionärer kan inte finna att detta är riktigt, eftersom utskottets skrivning grundar sig på den ambitionsnivå som återspeglas i televerkets yttrande, och den ambitionsnivån sträcker sig inte längre än vad den tekniska utvecklingen motiverar. Det är detta som skiljer reservanternas och utskottsmajoritetens skrivning. Reservanterna önskar föra in regionalpolitiska bedömningar i sammanhanget och vill inte vänta i åratal tills de åberopade utredningarna är klara. För övrigt vore det ganska märkligt om man inte i framtiden liksom hittills anspassar sig till den tekniska utvecklingen och företar de kostnadsutjämningar som föranleds därav. Jag vill fråga herr Pettersson i Lund, om han anser det tillfredsställande att man inom ett och samma kommunblock eller en och samma kommun skall ha differentierade telefonkostnader, vilket inte är fallet i Stockholm, Malmö och Göteborg. är det rimligt att man på olika håll i en vidsträckt glesbygdskommun i Norrland skall behöva vidkännas förhållandevis stora skillnader i kostnaderna för telefonsamtal till den egna kommunens centralort? Herr Pettersson framhöll att partiella reformer kan komma att genomföras. Men då vill jag i likhet med herr Gustafson i Göteborg rekommendera att kammaren röstar på reservationen. Den innebär en viljeyttring om att delreformer skall genomföras utan att vänta flera år på de tekniska utredningarna.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund hade, såvitt jag förstår, en svår balansgång att gå. Dels ville han framhålla att utskottet finner en ytterligare utjämning önskvärd, dels ville han tala om hur bra det redan är ordnat för företagsamheten och invånarna i Norrland med avseende på telefonkostnaderna. Jag undrar vilket ben herr Pettersson i Lund till sist har för avsikt att stå på? Vad frågan om utjämningen av telefontaxorna beträffar har man i televerket tydligen haft en högre ambitionsgrad tidigare. Man ändrade taxorna 1933 och 1938 och gjorde då taxorna för de långa avstånden billigare. Men på de mer än 30 år som gått sedan dess har ingenting hänt, trots att de tekniska förutsättningarna nu är helt andra och trots att statsmakterna har förklarat sig vilja tillämpa en aktiv lokaliseringspolitik för att stödja de landsdelar där de långa avstånden medför bekymmer och stora kostnader.

Herr talman! Om reservanterna inte nödvändigtvis vill ha till stånd en offentlig utredning om en utjämning av telefontaxorna utan kan låta frågan utredas inom Kungl. Maj:ts kansli, så är jag ännu mer förvånad över att man skrivit isär sig på den punkten. Utskottsmajoriteten har ansett denna fråga vara så viktig att både regeringen och departementet bör hålla nära kontakt med televerket och dess bägge arbetsgrupper. Detta måste vara det smidigaste sättet att arbeta, om man vill nå ett snabbt resultat. Då har man från departementets sida möjligheter att ta upp de speciella regionalpolitiska synpunkter som kan behöva beaktas utöver de kostnadssänkingar för samtal över långa avstånd som redan den tekniska utvecklingen motiverar. Flera av oppositionssidans talare har framhållit att om vi vill ha en klar opinionsyttring om att utredningsarbetet skall gå snabbare och att partiella reformer i utjämnande riktning skall genomföras under mellantiden, så bör kammarens ledamöter rösta på reservationen. Men jag frågar mig efter att ha läst reservationen: Var någonstans har reservanterna konkret talat om ytterligare partiella reformer?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
Herr talman! Vad är skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservationen? Jo, majoriteten hänvisar till att det i televerket har igångsatts två tekniska utredningar, och därför har utskottet hemställt att motionerna avslås. Men det finns inte en rad i utskottsmajoritetens skrivning om att den stora frågan om en enhetlig telefontaxa bör utredas och inte heller om lämpligheten av att Kungl. Maj:t ägnar den sin uppmärksamhet. Majoriteten är helt nöjd med att det inom televerket arbetar två tekniska utredningar, ett arbete som man ändå vet kommer att ta mycket lång tid.

Utskottsmajoriteten har bara avstyrkt motionerna och inte ansett någon åtgärd nödvändig; man har konstaterat att två tekniska arbetsgrupper är tillsatta inom televerket. Detta är ju en betydande skillnad. Om man önskar att någonting skall hända på detta område, vill jag rekommendera kammarens ledamöter att rösta på reservationen.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 90 behandlas ett flertal motioner, där motionärerna krävt en översyn av gällande telefontaxor. Några motionärer har anhållit om utredning om övergång till en för hela landet enhetlig telefontaxa. Såsom en av dessa motionärer vill jag närmare kommentera motionen II:10. En egen telefon torde numera i allmänhet betraktas som en nödvändighetsartikel även för enskilda medborgare i vårt land. Emellertid är det uppenbart att höjningarna av såväl installationskostnaderna som samtalsavgifterna i hög grad varit ägnade att försvåra möjligheterna för många människor att utnyttja telefonen som kommunikationsmedel. Det talas i våra dagar mycket om jämlikhetsträvanden. Jag anser det vara föga förenligt med jämlikhetstanken att priserna på telefonsamtal bestäms av var i vårt land människorna är bosatta. Den urbanisering som pågår i samhället aktualiserar enligt min mening starkt behovet av en översyn av telefonavgifterna. En sådan översyn bör ta sikte på möjligheterna att skapa en enhetlig taxa inom hela landet i likhet med vad som tillämpas inom postverket. Variationerna i gällande priser kan illustreras med följande exempel. Ett samtal på tre minuter mellan Stockholm och Kiruna kostar 2:53 kr. medan ett samtal av samma tidslängd mellan Falköping och Malmö kostar 1:98 kr.

Under förutsättning av oförändrat antal samtal och oförändrad samtalslängd skulle emellertid en stockholmare samtidigt kunna för samma pris ringa till exempelvis Kiruna. Därvid får man dock räkna med att priset exempelvis skulle fördubblas när treminutersintervallen överskrides. För varje ytterligare treminutersintervall skulle påläggas en ny samtalsavgift. Samma regel skulle gälla för hela landet. Kostnaderna för telefonsamtal skulle med andra ord inte vara beroende av i vilken del av landet abonnenten och samtalsmottagaren är bosatta. Televerket har i sitt yttrande till utskottet framhållit att införandet av enhetstaxa skulle fordra avsevärda tekniska förändringar. En utbyggnad av förbindelsenät och stationsutrustning måste genomföras innan en enhetstaxa kan tillämpas för hela landet. Jag är givetvis medveten om att en övergång till enhetstaxa inte skulle kunna genomföras utan en sådan utbyggnad. En övergång till enhetstaxa kan ju väntas medföra ökad belastning på ledningsnätet. Men jag menar att det är angeläget att man utreder de framtida förutsättningarna för en enhetstaxa. Jag tror, herr talman, att på sikt kommer en enhetstaxa för telefonsamtal inom hela landet att genomföras. Och televerket har visserligen en arbetsgrupp som kommer att undersöka de framtida möjligheterna för en enhetstaxa, men jag anser att utredningen bör inte bara ske inom televerkets ram utan att arbetsgruppen bör förstärkas med personer som har erfarenhet av regionalpolitiska bedömningar.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 91 behandlas propositionen 46, som bl.a. avser omorganisation av dialektoch ortnamnsarkiven. För landsmålsoch folkminnesarkivet i Uppsala föreslås en extra tjänst som arkivchef och ledare av arkivet; en tjänst som förste arkivarie skall liksom för närvarande hållas obesatt. I en motion II: 1294 som väckts av företrädare för samtliga fyra partier på Uppsalabänken föreslås att arkivchefstjänsten skall ändras från extra till extra ordinarie tjänst och att den vakanssatta tjänsten som förste arkivarie får återbesättas. I motionen utvecklas skälen för vår hemställan. Vi anser det ohållbart att ytterligare förlänga det provisorium som tillkom 1967 i det utredningsläge som då förelåg. Nu görs en omorganisation, och ingen av remissinstanserna har tvivlat på att denna livskraftiga institution behöver stå under ledning av en person med mera fast anställning än vad en extra tjänst kan erbjuda. Den i propositionen angivna organisationen innebär i själva verket att chefstjänstemannen får lov att sköta såväl ledningen av hela verksamheten inom arkivet som även uppgifter som är knutna till den vakanssatta förste arkivarietjänsten. Utskottet har förklarat sig i och för sig ha förståelse för yrkandena i vår motion men avstyrker den under hänvisning till att den föreslagna gemensamma styrelsen för landsmålsoch folkminnesarkivet jämte vissa andra arkiv kommer att överväga denna fråga. Visserligen tvivlar jag inte på att denna styrelse kommer att följa intentionerna i vår motion, men jag beklagar den ytterligare förlängning av provisoriet som blir en följd av utskottets ställningstagande. I det läge frågan kommit finner jag det lönlöst att yrka bifall till motionen, men jag hoppas att genom detta anförande ha understrukit vikten av att dessa förhållanden snarast ordnas upp På ett tillfredsställande sätt. I en annan fyrpartimotion, II: 1295, har vi föreslagit att svenska ortnamnsarkivet skall få bibehålla sitt hävdvunna namn. I propositionen 46 föreslås nu att namnet skall ändras till ortnamnsarkivet i Uppsala. Nu finns landsmålsarkivet i Lund och institutet för ortnamnsoch dialektforskning i Göteborg. Dessa har sina arbetsområden i Skåne respektive Göteborgs och Bohus län. Enligt reglementet för svenska ortnamnsarkivet, som finns i Uppsala, skall där samlas och arkiveras uppgifter om Sveriges ortnamn. Det skall vara huvudcentral för vetenskaplig forskning och praktiska utredningar om ortnamnen. Arkivet har bl.a. gjort en storartad insats under senare år när det gäller att få de rätta ortnamnsformerna inskrivna på den nya ekonomiska kartan och på den nya topografiska kartan. Publiceringen av ortnamnsforskningens resultat är visserligen fördelad så att Lundarkivet utger Skånes ortnamn och Göteborgsinstitutet ortnamn i Göteborgs och Bohus län. Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala har dock den centrala ställningen i ortnamnsforskningen, och namnet har vunnit stark hävd. Detta gäller inte minst inom internationella forskarkretsar. I motionen finner vi det beklagligt att denna namnändring föreslås — jag vill här beteckna den som klåfingrig. Utskottet har inte haft någonting till övers för vad som har anförts i motionen. Trots detta ber jag, herr talman,